Ärade kammarledamöter!

Jag gör det därför att vi alla känner den oerhörda betydelse som kammarsekreteraren har haft och alltjämt har — jag märker till min överraskning att jag föregriper valet, men det är en gammal vana — för riksdagsarbetets rationalisering och effektivisering. Vi framför vårt tack för det och vår lyckönskan på 50-årsdagen. Om jag sedan finge be kammarledamöterna sätta sig ned i sina bekväma stolar så skulle det underlätta för mig att fortsätta. När vi i dag samlas gläds vi åt alla de tecken som tyder på att samhällets kamp emot arbetslösheten börjar ge resultat. Vi skall emellertid inte låta oss lockas av någonting som kan vara en tillfällig förbättring att minska våra ansträngningar eller att slå av på vår vaksamhet. Men självfallet har vi alla den förhoppningen att vi snart åter skall komma in i den traditionella svenska stilen med snabba produktionsstegringar år från år. Just snabbheten i produktionsstegringarna har, hur underligt det än låter, framkallat oro hos många människor. Harry Martinson har avslutat sin senaste diktsamling med en dikt där han tolkar många människors oro inför framtiden. Det är en lågmäld men desto mer gripande dikt som han kallar ”Den stora sorgen”. En av verserna lyder: När mänskan nu fått makt nog att ställa till världssorg då är tiden inne att bota världssorg i tid innan all naturen blir sorgebarnet för alla. Vad är det som människorna är rädda för? För det första talar vetenskapsmännen om för oss att vi i rask takt förbrukar de naturtillgångar som är basen för vår energiförsörjning. Och därmed hotas i bokstavlig mening framstegens drivkraft. Vi frågar oss: Kommer forskningen att i tid ge oss nya energikällor? Om inte det blir fallet kommer, kanske inte inom de närmaste årtiondena men i det långa loppet, levnadsstandarden med all säkerhet att kraftigt sjunka. Ännu närmare i tiden ligger oss de faror som den pågående förgiftningsprocessen skapar. En noggrann observans av vad som händer på våra arbetsplatser ger värdefulla anvisningar om hur riskabla för vår hälsa många av de ämnen är, som betecknas som ofarliga och som nödvändiga för en forcerad produktionsprocess. Men det mest påtagliga hotet mot oss och mot vårt släktes bestånd kommer från vattnets och luftens föroreningar. I alla länder finns det människor som ifrågasätter, om vi inte köper produktionsstegring och effektivitet för dyrt, om de måste betalas med de här antydda riskerna. Man tycks föreställa sig att en väg ut ur svårigheterna skulle vara att hejda de växande kraven på produktionsstegring. Receptet är omöjligt att följa. Vi har för många otillfredsställda viktiga behov, för många nödlidande människor, för många brister i vårt samhälle för att avstå från de möjligheter som en stegrad produktion skänker oss. Vår generations viktigaste politiska problem blir: Hur skall man förena en snabb produktionsstegring med en effektiv miljöpolitik till skydd för våra och våra efterkommandes liv? Visst kan vi säga att vi har kommit en bit på vägen i vårt land för att bygga upp detta skydd. Men en ensam liten nation står maktlös inför de faror som industrialismen för med sig. Giftmolnen gör inte halt vid nationsgränserna. När de driver in över vårt land försämras våra livsbetingelser, hur mycket än vi försöker skydda oss. Men hotet mot oss är ju långt mindre än hotet mot de människor som bor i de områden varifrån giftet kommer. Kampen för en renare värld är därför en uppgift som borde kunna samla alla världens nationer. Kunde folken samlas kring den väldiga uppgiften, borde detta skapa en känsla av gemenskap och en vana vid samarbete som kanske skulle göra det möjligt att fortsätta även på andra fält. Det var denna uppfattning som vägledde den svenska regeringen då den för fyra år sedan föreslog anordnandet av en världskonferens i FN:s regi i miljöfrågorna. Vårt initiativ möttes till en början med en viss tveksamhet. Den förbyttes emellertid snart i ett levande intresse och något som bra nära liknar entusiasm. Förberedelsearbetet har ingivit oss förhoppningar om ett långt bättre resultat än vad vi vågade hoppas på för fyra år sedan. Framför allt har Sovjetunionen och Amerikas förenta stater gjort utomordentliga och avgörande insatser i förberedelsearbetet. Runt om i världen knyts därför stora förväntningar till Stockholmskonferensen, Folkopinionen har svårt att förstå att vad som på många håll uppfattas som formaliteter skall kunna skapa risker för att konferensen antingen förlorar sin universella karaktär eller måhända helt inställs. Alla krafter som inser det nuvarande lägets allvar bör hjälpas åt för att möjliggöra att konferensen kommer till stånd på ett sätt som innebär ett steg på vägen mot lösningen av vad som betecknats som vår största politiska fråga. Vi förväntar oss att man på alla håll anstränger sig för att övervinna de svårigheter som tornat upp sig. De stater som här låter formella skäl stå hindrande i vägen drar på sig ett stort ansvar.

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! Jag ber att å vice talmännens och å egna vägnar få tacka för det förtroende som valet av talmän innebär för oss.

Jag ber att få meddela att val av ledamöter och suppleanter i samtliga utskott, ledamöter och suppleanter i utrikesnämnden, ledamöter i talmanskonferensen, ledamöter i riksdagens krigsdelegation, medlemmar och suppleanter i Nordiska rådet, ombud och personliga suppleanter för ombuden i Europarådets rådgivande församling samt ledamöter som skall äga delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB kommer att ske vid morgondagens sammanträde. Utskotten och krigsdelegationen konstitueras under torsdagen.
Herr talman! Som ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! Skolans uppgift i samhället är så viktig för den personliga utvecklingen att skolplikt är motiverad. Ingen ifrågasätter detta. Under en följd av år har emellertid utspelats händelser i en Värmlandskommun som innebär att skolplikten i ett enskilt fall satts ur funktion. En pojke har genom sina föräldrars ingripande hindrats från ordnad skolgång. De lokala skolmyndigheterna har vidtagit en mängd åtgärder för att under rådande förhållanden skapa förutsättningar för pojkens skolgång. Länsskolnämnden har vid olika tillfällen och med olika medel sökt åstadkomma en lösning av problemet. BI. a. har enskild undervisning meddelats under en tid, men inte heller detta förhållande godkändes i längden av föräldrarna. Skyddspolisen har gjort ett försök med hämtning men misslyckats. Länsskolnämnden har till sist tvingats konstatera att den saknar författningsenliga metoder att återföra pojken till skolgång. Länsstyrelsen i länet har i brev till utbildningsministern också sagt sig sakna möjligheter. Regeringen har genom konseljbeslut förordat att särskild undervisning skall ges. Pojken har trots detta uteblivit från skolan. Detta är ett mycket tragiskt fall, vilket kan få allvarliga konsekvenser för pojken. Tragiken blir inte mindre av att han, enligt uppgift, själv vill gå i skolan som sina jämnåriga kamrater. Man måste ställa ,sig frågan om en enskild förälder skall kunna förhindra sitt barns skolgång under så lång tid som det här är frågan om. Det är angeläget att åtgärder vidtas för att så inte skall kunna ske. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr utbildningsministern få ställa följande fråga:

Vid riksdagens början utdelades en preliminär plan för kammarens sammanträden under vårsessionen. Planen var uppgjord med utgångspunkt i att kvällsplena skulle anordnas i ungefär samma omfattning som under föregående år. Det förutskickades emellertid att talmanskonferensen komme att föreläggas frågan huruvida åtgärder borde vidtas för att väsentligt minska antalet kvällsplena. En sådan omläggning skulle göra det ofrånkomligt att ta torsdagar och fredagar i anspråk för kammarplena i större utsträckning än som angivits i den upprättade tidplanen. Talmanskonferensen har nu behandlat frågan och därvid uttalat sig för att följande omläggning av kammarens plenitider försöksvis skall tillämpas. Den genom bortfallet av kvällsplena vållade minskningen av debattiden kompenseras i första hand genom att arbetsplena på torsdagarna vid behov börjar tidigare än hittills, dock icke annat än i rena undantagsfall tidigare än kl. 11.00. Anordnande av arbetsplena på fredagar undviks i görligaste mån. Fredagarna kommer därigenom att i ökad utsträckning stå till förfogande för utskottssammanträden.
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag är beredd att medverka till att jordbrukare och andra mindre företagare, som inte är skyldiga att föra räkenskaper, ges generellt anstånd till den 31 mars med ingivandet av årets allmänna självdeklaration bl.a. med hänsyn till att de nya skattereglerna nu skall tillämpas för första gången. Skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga skall enligt huvudregeln lämna sin självdeklaration senast den 15 februari. I enskilda fall kan anstånd med avlämnandet medges om särskilda omständigheter föreligger. Frågan om deklarationstiden har vid upprepade tillfällen övervägts varvid både en förkortning och en förlängning prövats. Nuvarande ordning har emellertid befunnits mest ändamålsenlig. De nya skattereglerna, som nu skall tillämpas för första gången, har enligt min mening inte motiverat att möjlighet öppnas för generellt anstånd med deklarationens avlämnande för en viss grupp skattskyldiga. Något nytt som föranleder en ändrad bedömning kan inte anses ha inträffat.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det svar som är lämnat på min enkla fråga. Det är ingenting att säga om de nya skattereglerna, om blott man åstadkommer en så praktisk tillämpning av dem som möjligt. Ärendet i denna fråga skulle egentligen vara att, som finansministern nämner i svaret, få generellt anstånd med avlämnandet av deklaration för ifrågavarande deklaranter fram till den 31 mars. Det är speciellt under innevarande år som jag har den önskan, och detta av följande skäl. I år skall nya formulär tillämpas. De är annorlunda utformade än tidigare blanketter. En uppdelning av A och B-skatt skall göras etc. Det gör såvitt jag kan förstå att många deklaranter av här ifrågavarande kategori, som tidigare själva har satt upp sin deklaration, i år har större svårigheter med detta och måste anlita driftsbyråer eller andra sakkunniga. Jag vet att driftsbyråerna är ganska hårt ansträngda och att det är otänkbart för många att i tid få hjälp med deklarationens upprättande. Jag tror det vore förnuftigt att bereda dessa deklaranter tillfälle att anlita sådana driftsbyråer så att deklarationen blir upprättad på ett riktigt sätt. Såväl deklaranten som skattemyndigheterna skulle tjäna på en sådan ordning. Med hänsyn till att det i detta sammanhang i huvudsak gäller jordbrukare med redovisning enligt kontantprincipen, som bekant ett mindre antal deklaranter, hade jag tänkt mig att man i varje fall för innevarande år skulle kunna medge en generell förlängning av tiden för avlämnande av deklarationer fram t.o.m. den 31 mars. Finansministern menar nu att det inte finns anledning härtill, men jag tycker ändå att de argument jag framfört skulle vara tillräckliga för att motivera en sådan förlängning. Jag vill i detta sammanhang fråga finansministern om inte en skriftlig framställning om uppskov med deklarationens avgivande i varje fall skulle kunna behandlas generöst.
Herr talman! Rent allmänt har riksskatteverket, inte utan skäl, den uppfattningen att dess servicebetonade verksamhet för deklaranterna är mer avancerad i år än vad den har varit tidigare. Man står följaktligen till tjänst med att skicka ut delvis ifyllda deklarationsformulär i akt och mening att underlätta deklaranternas uppgift. Jag har vidare svårt att finna att omständigheten huruvida man har A eller B-skatt skulle innebära någon speciell komplikation. Jordbrukarna har ju utan undantag B-skatt. Jag är medveten om att de allra flesta jordbrukare har kontantredovisning.

Men inte heller detta är så besvärande att jag tycker att det motiverar någon generell utsträckning av tiden för avlämnande av självdeklarationen. Dess bättre infaller deklarationsarbetet under en för jordbrukarna inte alltför bråd tid. Följaktligen skulle det enda motivet för en förlängning vara att deklarationen blivit så komplicerad att jordbrukare, som tidigare själva har klarat arbetet härmed, nu skulle känna sig föranledda att anlita konsulter i form av deklarationsbyråer. Riksskatteverket har också tagit vissa hänsyn till sådana fall. I december månad utgick ett cirkulär till samtliga skattechefer, där det bl.a. heter: ”Det förekommer i viss utsträckning att skatteoch bokföringsbyråer begär anstånd för flera i särskild förteckning angivna skattskyldigas räkning. Sådana ansökningar bör godtas om anförda skäl kan anses godtagbara och begärda tidsfrister skäliga.” Jag tror att detta cirkulär kommer att ge erforderligt utrymme för hänsynstagande i vad avser det av frågeställaren upptagna spörsmålet om deklarationer som överförts till deklarationsbyråer. Att man måste vara restriktiv i dessa frågor beror i sista hand på att taxeringsnämnderna har en ganska begränsad tid för att fullgöra sitt mycket betungande arbete. Det skall ju också lämnas tidsmässigt utrymme för den reguljära besvärsrätten och naturligtvis för utskrivning av de längdföringslistor och skattsedlar som i sista hand skall tillställas deklaranten.
Herr talman! Taxeringsmyndigheterna har ju en mängd deklarationer att behandla fram till den 31 mars. Alla löntagare, som är huvudparten av deklaranterna i vårt land, skall ju inlämna sin deklaration före den 15 februari. Taxeringsmyndigheterna har alltså ett ganska omfattande arbetsmaterial. Därför borde det väl inte uppstå några svårigheter för taxeringsmyndigheterna, om endast den grupp som jag har nämnt också skulle få generellt tillstånd att lämna sin deklaration den 31 mars, i likhet med alla andra som redovisar enligt bokföringsmässiga grunder. Nu har emellertid finansministern strukit under riksskatteverkets cirkulär om godtagande av en uppskovsansökan. Jag är tacksam för detta. Finansministerns uttalande måste väl betyda att det blir lättare att få uppskov i dylika fall. Detta kan ändock vara ett visst plus i det här sammanhanget. Ett argument utöver dem jag tidigare nämnde för att begära en förlängning var den skärpning som nu gäller beträffande inlämnande av deklaration. Nu är ju en särskild straffskatt fastställd på en procent av den taxerade inkomsten som uttas om inte deklarationen är lämnad inom den föreskrivna tiden. Därmed är det hela ytterligare komplicerat. Att bedöma frågan om A och B-skatt som jag nämnde är väl ändock en besvärlig historia för många människor. Det gäller inte bara förmögenhet i detta fall. Även annan inkomst kan komma in i bilden. Herr talman! Jag betraktar ändå finansministerns sista uttalande som ett visst plus, då det sålunda lättare kan ges möjligheter för berörda deklaranter att erhålla uppskov, även om inte generellt tillstånd har beviljats.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat om jag vill medverka till att en sådan form av demokrati tillämpas vid de militära förbanden, att med klar majoritet nominerade värnpliktiga också blir uttagna vid utseendet av kompaniassistenter. I riktlinjer för förberedande försök med fördjupad företagsdemokrati, som är under behandling inom försvarsstaben, föreslås bl.a. sådana ändrade regler för val av kompaniassistent att herr Måbrinks önskemål kommer att tillgodoses. Försöksverksamheten skall starta i år vid ett antal förband. Erforderliga undantag från tjänstereglementet för krigsmakten kommer att göras.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret, vilket jag betraktar som positivt. Men jag reagerar litet mot att man skall starta en försöksverksamhet. Det är nu på det sättet att de värnpliktiga vid de olika regementena och kompanierna går till val och ger där uttryck för vilken kompaniassistent de vill ha. Sedan tar, som försvarsministern också säger här, kompanichefen ut de tre som, efter vad jag kan förstå, har fått det högsta röstetalet. Men där kommer in ett väldigt odemokratiskt moment. Jag skall ta ett exempel från ett av våra regementen, I 14 i Gävle. Vid ett av kompanierna där skulle man välja kompaniassistent, och röstningen utföll enligt följande: A fick 65 röster, B och C fick vardera 9 röster. Dessutom var det några som fick ströröster. Det här valet visade ju klart att de värnpliktiga önskade A som kompaniassistent, men kompanichefen utsåg C. Efter en tid måste C byta kompani. Ett nytt val ägde rum. Tidigare nämnda A och B fick 49 respektive 17 röster. En ny person D fick 3 röster. Kompanichefen utsåg denna gång D. Men D vägrade åta Nr 8 sig uppgiften, och då utsåg kompanichefen B, alltså den som fick 17 Torsdagen den söster: 20 januari 1972 Det här tycker jag att man kan ändra på en gång så att man tillämpar samma principer som i organisationslivet. För det behövs ingen försöksverksamhet. Den person som erhåller de flesta rösterna bör utses. Det finns ingen som helst motivering för att använda de här auktoritära metoderna mot de värnpliktiga. Man bör ta bort momentet att kompanichefen skall utse en av de tre personer som personalen har föreslagit. Låt resultatet av valet vara utslagsgivande också när det gäller värnpliktiga! Då har man fått bort detta orosmoment.
Herr talman! Dessa bestämmelser kommer att ändras, men frågan gäller hur de skall ändras. Vi skall nämligen gå vidare med försöken att ge värnpliktiga inflytande inom förbanden. Det förslag som är huvudalternativ innebär att man, utöver en kompaniassistent som de värnpliktiga väljer, i varje kompani skall ha en kompaninämnd där de värnpliktiga är i majoritet. De två alternativ som diskuteras, där meningarna är delade även på värnpliktssidan, är om man i fortsättningen skall låta kompaninämnden utse kompaniassistent eller — vilket är det andra alternativet och det som herr Måbrink talar för — om kompaniassistent skall utses genom val med enkel majoritet. Det är alltså två lösningar som vi skall pröva, och det behöver inte ta lång tid. Vi kanske prövar båda lösningarna i ett sammanhang. Genom pressen känner jag till det fall som herr Måbrink talade om. Jag vet alltså att det har inträffat, men det är sällsynt att sådant förekommer.
Herr talman! Det fall som jag tog upp tror jag inte är någonting sällsynt — på en rad andra regementen i landet har man tillämpat precis samma metoder även när skillnaden i antalet röster varit mycket större än i det fall som jag tog upp från Hälsinge regemente. Jag hoppas emellertid att reglementet ändras så fort som möjligt och att vi får en lösning av problemet — det behöver, som försvarsministern själv säger, inte dröja så länge. Vi får alltså avvakta resultatet av försöken.
Herr talman! Fru Nordlander har frågat om jag på lämpligt sätt ämnar göra de kommunala myndigheterna uppmärksamma på oriktigheten av att förvandla kommunala arbeten till beredskapsarbeten med bl.a. som 19 följd att kommunalarbetare blir beredskapsarbetare med lägre löner och osäkrare anställningsförhållanden. Som kommunalt beredskapsarbete får utföras endast sådant projekt som tidigareläggs och utförs utöver kommunens ordinarie arbetsprogram. Kommunen får alltså varken förvandla ordinarie arbete till eller ersätta ordinarie arbete med beredskapsarbete. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid fått kännedom om fall där så har skett. Detta har lett till omedelbara åtgärder och rättelse. Någon särskild hänvändelse till kommunerna från min sida torde inte behövas.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min enkla fråga. I det beslut som regeringen på grund av arbetsmarknadsläget fattat om att satsa 925 miljoner på allmänna beredskapsarbeten ingick att kommunerna erbjöds ett 75-procentigt bidrag, om de inom viss tid kunde få fram arbetsuppgifter för beredskapsarbeten. Jag förutsatte — och att det var riktigt framgår av svaret — att det i erbjudandet till kommunerna klart utsades att det skulle gälla nya arbetsuppgifter och inte arbeten planerade att senare utföras av redan anställda i kommunen. Men nu bekräftas av Kommunalarbetareförbundet att flera kommuner så att säga vädrar morgonluft och i ivern att spara genom att utnyttja statens pengar använder AMS-medel, avsedda för beredskapsarbeten, till projekt som de redan planerat att utföra i egen regi. Det har påtalats att kommuner i en del fall först sagt upp personal för att sedan anställa den på AMS-pengar. I andra kommuner har man inte ens sagt upp de anställda utan skickat dem direkt till arbetsförmedlingen för att registreras som arbetslösa. I de fall de lokala fackliga organisationerna har fått vetskap om hur kommunerna agerat har frågorna lösts i samråd med AMS, precis som det sägs i svaret. Återanställning har skett och löner och förmåner har reglerats. Men garantier finns inte för att alla fallen kommer till de fackliga organisationernas kännedom. Långsiktigt planerade utbyggnader fullgörs nu som beredskapsarbeten. Om inte planerna fylls på i samma takt, innebär det att nu kommunalanställda på litet längre sikt kan riskera arbetslöshet. Den senaste tiden har vi ofta läst i pressen hur kommunerna, med dålig ekonomi som motivering, sagt upp ett stort antal anställda inom vårdområdet — i dagbarnvården, i hemtjänsten och även i den direkta sjukvården; detta trots att vi vet att hjälpbehovet ständigt ökar. Nu säger man från Kommunalarbetareförbundet att även på dessa områden anordnas beredskapsarbeten under olika beteckningar för att dölja arbetets art. Helt naturligt känner de anställda oro över vad utvecklingen kommer att innebära för deras del. Hur är det med anställningstryggheten? Kommuner och landsting är tyvärr inga mönsterarbetsgivare, men de borde vara det. Alla är medvetna om den snedfördelning av kostnaderna som råder på det kommunala området. Där borde staten stå för en större del av utgifterna, men pengarna borde satsas på annat än beredskapsarbeten. De kommunalanställda är eniga om att sysselsättningen kan ökas på annat sätt. Arbetstidsförkortningen från årsskiftet kräver utökning av personalen, inte minst inom vårdområdet. Bristen på barntillsyn känner alla till. Många deltidsanställda inom kommunerna vill ha en utökad arbetstid. Det finns exempelvis i dag 40 000—45 000 hemsamariter som har en genomsnittlig veckoarbetstid på endast 13 timmar. I första hand bör det förhindras att kommunala arbeten förvandlas till beredskapsarbeten, och jag vill därför ställa frågan, om inrikesministern är beredd medverka till att AMS innan pengar beviljas tar kontakt med berörda anställdas medlemsförbund.
Herr talman! Det är riktigt som fru Nordlander säger att bidragen har tillkommit för att skapa nya sysselsättningstillfällen. Därför är också föreskrifterna, som jag har angivit, klara och entydiga på den punkten. Jag har emellertid sett att det i flera fall har gjorts försök att kringgå anvisningarna. Kommunalarbetareförbundet har ju avdelningar på varje ort som bevakar situationen. Självfallet ligger det också i vårt intresse att man ger till känna om de ansvariga inom en kommun har handlat felaktigt. Jag ser i den aktiviteten således även en garanti för att det inte skulle vara behövligt med ytterligare åtgärder. Att departementet skulle kunna ge något besked som var klarare än de som redan har getts på den här punkten tror jag inte heller. Hade det förelegat otydligheter eller möjligheter till missförstånd skulle jag gärna ha medverkat till att detta påtalades, men så är inte fallet. Arbetsmarknadsstyrelsen är också angelägen om att man skall efterleva dessa föreskrifter.

Herr talman! Jag tackar för det som ytterligare har sagts. Men efter det som hänt kan man ju bara konstatera att de åtgärder som vidtagits inte har varit tillräckligt förebyggande. I ett fall, som redovisas från Byggnads avdelning i Hälsingland, har beredskapsarbetena förklarats i blockad då man inte tillämpat byggnadsarbetarnas avtal. Den aktionen stöds också av Kommunalarbetareförbundet. Det märkliga är att det är på Kommunförbundets rekommendation som kommunerna börjat tillämpa beredskapsavtalet via arbeten som ekonomiskt stöds av arbetsmarknadsstyrelsen, medan Byggnadsarbetareförbundet hävdar som självklart att det är byggnadsavtalet som skall gälla när staten satsar pengar för att trygga sysselsättningen för Byggnadsarbetareförbundets medlemmar. Det kan vara svårt med vissa gränsdragningar, speciellt på det kommunala området. Där finns emellertid en föreskrift, utarbetad på initiativ av Kommunalarbetareförbundet, att på vissa arbetsområden inom kommunen skall, innan beslut fattas, kontakt tas med de lokala fackliga organisationerna. Men den föreskriften följs tydligen inte. Det förekommer också klara fall där man inkräktar på det kommunala åtagande som ingår exempelvis i hemtjänsten, vilket redovisats i både TV och press, bl.a. från Västernorrland, där man anställt kvinnor som, enligt vad man säger, skall utföra städning, hugga ved och skotta snö hos äldre som bor i sina hem. Det är väl ett arbete som ingår i hemsamaritverksamheten ute i landet. Barntillsynen är ett annat område. BI. a. lekassistenter anställs för beredskapsarbete samtidigt som kommunerna medvetet minskar veckoarbetstiden för redan anställda. Detta är ju ett dåligt sätt att lösa sysselsättningsfrågan och var väl inte heller meningen med AMS-bidragen, som inrikesministern här har sagt. Därför måste man bevaka alla dessa tillfällen och rätta till det.
Herr talman! Jag vill bara kort understryka att arbetsmarknadsstyrelsen håller kontakt med de fackliga organisationerna. Jag vet att det har förekommit sådana kontakter också med Kommunalarbetareförbundet. Att det sedan på vissa orter även kan ha blivit tvist om vilka löneregler som skall tillämpas har jag gått förbi i mitt svar; jag tog upp den andra frågan. Men självfallet är det angeläget att man också i det sammanhanget uppträder på ett just sätt.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat socialministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta mot poseringsateljéernas och sexklubbarnas expansion med åtföljande negativa sociala skadeverkningar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den ökade förekomsten av poseringsateljéer och sexklubbar måste ses mot bakgrunden av att samhällets och medborgarnas syn på sexuallivet under senare år har undergått förändringar i riktning mot ökad tolerans. Dessa attitydförändringar återspeglas naturligt nog också i lagstiftningen. Jag vill erinra om att riksdagen för bara ett år sedan beslutade att den särskilda bestämmelse i brottsbalken som stadgade straff för tukt och sedlighet sårande handling skulle helt upphävas. Vissa gärningar som tidigare omfattades av denna straffbestämmelse kan dock beivras som förargelseväckande beteende. Jag är medveten om att företeelser av detta slag kan ge upphov till olägenheter och sociala skadeverkningar, som det givetvis är samhällets uppgift att med tillgängliga medel motverka. I den mån verksamheten vid poseringsateljéer och sexklubbar bedrivs på ett sätt som är störande för omgivningen — t.ex. i form av nattligt oljud och liknande i de fastigheter där de är inrymda — erbjuder redan nu gällande lagstiftning, bl.a. hälsovårdsstadgan, möjligheter för myndigheterna att ingripa. Det kan inte uteslutas att verksamheten ibland inrymmer också förfaranden som är straffbara enligt brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott. Det föreligger emellertid här stora bevissvårigheter, vilket möjligen förklarar att relativt få ingripanden hittills har skett. Det är svårt att bedöma i vad mån de företeelser frågeställaren åsyftar för med sig andra skadeverkningar än sådana som har samband med straffbara förfaranden. Polisen och de socialvårdande myndigheterna har sin uppmärksamhet riktad på problemen. Några lagstiftningsåtgärder är inte aktuella.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr justitieministern för svaret. Jag måste säga att svaret gör mig förbryllad. Jag tycker att där har blandats ihop sociala frågor och lagstiftningsfrågor, och jag anser att jag kan tyda svaret så, att regeringen inte ämnar vidtaga några åtgärder. Justitieministern undrar kanske varför jag ställt frågan till socialministern och vad det skulle vara för företeelser och skadeverkningar som jag där syftat på. Ja, att jag ställt frågan till socialministern beror på att jag är övertygad om att den här osunda verksamheten med poseringsateljéer och sexklubbar — i verkligheten bordeller — måste bekämpas med sociala åtgärder. I försvaret för denna verksamhet har man i pressen sagt att det är ensamma och kontaktsökande människor som utnyttjar de här ateljéerna, och då tycker jag att det är samhällets uppgift att hjälpa dessa människor till en sund gemenskap och inte hänvisa dem till en gemenskap som måste ske på bekostnad av andra människors lycka. Att staten sedan skulle legalisera det ekonomiska och sexuella utnyttjandet av kvinnan vore för henne så förnedrande att dylika tankar för mig är helt absurda. Och när det nu gäller de socialpolitiska åtgärderna, så har vi ju här i riksdagen alltid varit ense om att man skall sätta in åtgärder för att skydda de svaga i samhället. Jag anser att de prostituerades skara verkligen utgörs av de svaga — det är i stor utsträckning debila unga flickor som lockas av stora pengar och sedan tar till narkotika och alkohol för att orka fortsätta. Nog är det de svaga, och för dem måste vi väl sätta in skyddsåtgärder? Justitieministern säger i slutet av svaret att några lagstiftningsåtgärder inte är aktuella. Nej, jag tycker inte heller att vi behöver ha krav på nya straffregler, men myndigheterna måste väl ändå försöka hindra och förebygga prostitution och koppleri.

Att det har varit en explosionsartad uppgång av antalet poseringsateljéer är vi väl alla fullständigt medvetna om, och jag anser att myndigheterna måste försöka hindra och förebygga den här olycksaliga prostitutionen.
Herr talman! Koppleriparagrafen i brottsbalken är under översyn sedan en kort tid tillbaka. När den paragrafen tillkom hade koppleriet kanske andra former och annan inriktning. Det är utredningsmannens sak att undersöka detta, och det är möjligt att där kan komma fram någonting som har betydelse för denna fråga. I övrigt vill jag bara säga till fru Fr&nkel att jag håller med om att samhället skall söka vidta skyddsåtgärder, och i den mån det här rör sig om människor av den kategori som fru Frenkel nämnde så faller ju detta under de allmänna skyldigheter som den förebyggande socialvården redan i dag har.

Herr talman! Om jag inte är fel underrättad är det en enmansutredning som gör den här översynen, och jag vädjar till herr justitieministern att man i denna utredning verkligen allvarligt tänker på dessa frågor och utformar tillämpningsföreskrifter. Visst är det fel, herr justitieminister, att man inte kan komma åt dem som drar in minderåriga i verksamheten. Det är ju det vi inte kan! Om socialministern hade varit närvarande nu i kammaren, så tror jag att han liksom jag och många andra riksdagsledamöter skulle kunnat berätta att han fått brev från olyckliga föräldrar, som berättar om sina flickor på 16—17 år, som dragits in i denna verksamhet. Flickorna får en rätt stor penningsumma till att börja med och tror att det är lättförtjänta pengar. Hjälp oss att skydda våra barn — så ber man. Det är det vi måste försöka göra. Och det är något fel på paragraferna, om vi inte kan komma åt de människor som utnyttjar dessa flickor. Vi har haft det bekanta fallet i Eskilstuna, där en tolvårig flicka utnyttjades. Där blev vederbörande straffad. Men det är ett enda fall. Vi vet att flickor på 13—16 år utnyttjas i denna verksamhet. Åldersgränsen blir allt lägre. Jag vädjar därför om att man tänker på denna sak, när man skriver dessa tillämpningsföreskrifter.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat socialministern om han är beredd att verka för en samordning av abortlagstiftningen i de nordiska länderna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. År 1966 väcktes i Nordiska rådet ett medlemsförslag om en rekommendation till regeringarna att undersöka förutsättningarna för en enhetlig abortlagstiftning i Norden. Förslaget var närmast föranlett av att man i Sverige året innan hade tillsatt en abortkommitté med uppgift att göra en översyn av abortlagstiftningen. Initiativet i Nordiska rådet ledde till att Sverige i december 1966 inbjöd de andra länderna till samarbete på området. Följande år tillsattes abortkommittéer i Danmark och Finland. Den norska regeringen beslöt att följa arbetet i kommittéerna genom en observatör. Det kan här nämnas att ny abortlagstiftning hade trätt i kraft i Norge år 1964. Kommittéerna i Danmark, Finland och Sverige hade år 1968 gemensamma överläggningar i vilka även den norske observatören deltog. På grundval av förslag från de danska och finska kommittéerna utfärdades nya abortlagar i Danmark och Finland under år 1970. Dessa lagar skiljer sig åt i viktiga hänseenden. Nordiska rådet beslöt i februari 1970 att inte företa någon ytterligare åtgärd med anledning av medlemsförslaget. Den svenska abortkommittén avlämnade som bekant förra året sitt betänkande med förslag till ändringar i abortlagstiftningen. Betänkandet är under remissbehandling. Den nu lämnade redogörelsen visar att det för närvarande inte torde finnas förutsättningar att komma längre i fråga om samordning av abortlagstiftningen i de nordiska länderna. Jag avser därför inte att vidta några särskilda åtgärder i detta syfte. Men under det fortsatta lagstiftningsarbetet här i Sverige kommer självfallet lagstiftningen i de andra nordiska länderna liksom de erfarenheter som man där har vunnit att beaktas.
Herr talman! Det är med ett visst beklagande som jag tackar för det lämnade svaret. Justitieministern säger ”att det för närvarande inte torde finnas förutsättningar att komma längre i fråga om samordning av abortlagstiftningen i de nordiska länderna”. Å jo, herr justitieminister, Ni skall ju skriva en proposition i detta ärende, och Ni har väl ändå någon makt i regeringen och kan föra fram Era egna intentioner. Det är väl inte så att justitieministern har fallit för de enkla skrivningar som finns i abortkommitténs betänkande, t.ex. uttalandet att abortlagarna i Finland och Danmark ”i allt väsentligt överensstämmer med kommitténs förslag” till ny lagstiftning på området? Det är ju ytterligt subjektivt. Jag kan försäkra justitieministern att mycket av det som kommittén anser oväsentligt, det anser stora delar av vårt folk som något mycket väsentligt. Justitieministern måste väl ändå hålla med om att det föreligger väsentliga olikheter, när man i de övriga nordiska länderna upprätthåller förbudet mot abort, medan lagförslaget här i Sverige går ut på fri abort, alltså en avkriminalisering av aborterna. Här gäller det en mycket viktig principfråga. Inte kan justitieministern låta sig nöja med ett sådant glapp mellan lagstiftningsprinciperna i de skandinaviska länderna! Man kan naturligtvis säga att lagen i praktiken ändå kommer att fungera på samma sätt. Ja, det är riktigt, om man ser det i ett mycket kort perspektiv. Men lagarna utvecklas ju undan för undan i enlighet med den principiella rättssyn som lagstiftaren representerar. Har vi nu helt motsatta principiella grunduppfattningar om aborter — det har vi uppenbarligen; utredningen slinker ifrån en diskussion om livets värde och behovet av ett skydd för livet före födelsen — kommer också utvecklingen på det rättsliga området i framtiden att gå skilda vägar. Med kort perspektiv kan det verka som om en ändrad rättsuppfattning vore ganska ofarlig, men den principiella grundinställning som betänkandet andas kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser för livet både i dess begynnelse och i dess ände. Jag hoppas verkligen att justitieministern beaktar detta när det blir dags att skriva en proposition. Det vore olyckligt om vi i framtiden finge ett Abortpolen mitt i Norden.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat chefen för utbildningsdepartementet hur han ser på införandet av spärrar vid psykologutbildningen, vilka allvarligt kan komma att påverka redan inledda studier för ett stort antal studerande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt nu gällande bestämmelser får utbildningsnämnd fastställa det högsta antal studerande som under ett läsår får börja forskarutbildning eller psykologutbildning inom ett ämnesområde. En sådan begränsning förutsattes när statsmakterna år 1969 fattade beslut om en reformerad forskarutbildning. Vid samtliga universitet har man, med något undantag, för innevarande budgetår beslutat begränsa intagningen till psykologutbildning i såväl psykologi som pedagogik. Universitetskanslersämbetets förslag rörande psykologutbildningen haz ännu inte kommit in till departementet. Uppgift om förslagets närmare innehåll och dess ekonomiska konsekvenser föreligger alltså inte. Jag kan därför, för dagen, inte redovisa departementets ställningstagande i frågan. Jag vill endast erinra om att den som avlagt filosofie kandidatexamen på den s.k. psykologlinjen har en avslutad, klart yrkesinriktad utbildning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till den är den oro som kommit till uttryck bland dem som genomgår psykologutbildning över planerna på att införa en spärr mitt under utbildningen. Följden skulle bli att ett mycket stort antal av de studerande inte skulle kunna fullfölja de femåriga studier de påbörjat. ”När vi började studera visste vi ingenting om att vi kunde stoppas mitt i vår utbildning”, säger flera studerande som anser sig lurade. Det är väl uppenbart att de som satsat tre års utbildning inte utan vidare vill finna sig i att därefter bli utspärrade och endast få anställning som biträdande psykologer i stället för att fortsätta utbildningen i två år och bli självständiga psykologer. De skäl — ekonomiska och andra — som anförts för att införa spärrarna har också starkt ifrågasatts. De som känner sig lurade gör det uppenbarligen också av det skälet att tre års studier på denna linje inte medför särskilt stora möjligheter att välja annan studieeller yrkeslinje. De som passerat intagningsspärren och satsat på en lång och krävande utbildning kan inte finna det särskilt uppmuntrande att utbildnings myndigheterna ”höjer snöret” mitt under utbildningen, med klart syfte att flertalet inte skall klara av det utan falla ur. Statsrådet Moberg talar i sitt svar om gällande bestämmelser för intagning på olika utbildningslinjer. Detta är väl delvis en annan fråga, eftersom det här gäller nya spärrar under utbildningstiden. Vidare säger statsrådet Moberg att universitetskanslersämbetets förslag rörande psykologutbildningen ännu inte kommit in till departementet. Jag har svårt att tro att detta skulle innebära att statsrådet Moberg inte har någon åsikt om den fråga som i dag så livligt debatteras. Jag vill gärna ställa en kompletterande fråga: Är man inom utbildningsdepartementet medveten om den situation ett stort antal studerande vid psykologutbildningen skulle råka i genom dessa spärrar och överväger man några särskilda åtgärder för att mildra de negativa verkningarna?
Herr talman! Jag har också i tidningarna läst uttalanden om att de studerande känner sig lurade därför att de mitt under utbildningsgången skulle få avbryta studierna. När jag läste dessa uttalanden, gjorde jag den reflexionen: Tänk, om alla svenskar kunde göra det så lätt för sig! Den som vill bli lektor och startar utbildning till filosofie kandidatexamen men sedan inte får möjlighet att fortsätta med doktorsstudier kan också med samma rätt som dessa psykologistuderande ställa sig upp och säga: Jag känner mig lurad därför att jag inte fick hålla på att studera det jag ville så länge jag ville. Vårt samhälle är inte sådant att det kan erbjuda alla människor att studera precis vad de vill hur länge som helst.

Vidare finns det andra befattningar i samhället, självklart färre till antalet, för vilka det krävs en ännu högre kompetens. Därför ger samhället möjlighet till utbildning för ett mindre antal personer till psykologexamen. Men den examen har precis samma ställning i systemet som doktorsexamina har.

I det här fallet är det många som gärna skulle vilja gå vidare och läsa på psykologexamen. Resurserna är begränsade, och följaktligen har myndigheterna på fältet infört de resursspärrar som måste införas som en följd av statsmakternas beslut angående forskarutbildningsreformen. Därför är min inställning här entydig. Universitetskanslersämbetets kommande förslag synes vara helt i linje med de riktlinjer för forskarutbildningen som riksdagen har fastställt för några år sedan.

Herr talman! Jag menar nog att man grundligt bör fundera igenom effekterna av spärrar av detta slag. Vilka kommer exempelvis att kunna gå vidare efter tre års studier? Toppbetyg och betygsspetsar behöver inte till varje pris tyda på de lämpligaste egenskaperna för psykologverksamhet. Alla sådana spärrar har ändå den svagheten. Jag tror att man inte skall hysa någon övertro på spärrar inom utbildningsområdet över huvud taget. För dagen har jag dock främst önskat rikta uppmärksamheten på de problem som de studerande ställs inför och efterhöra regeringens mening på den punkten. Men av herr Mobergs svar på min andra fråga att döma är det tydligen inte särskilt mycket att vänta för dessa studerande. Behovet av utbildade psykologer är, såvitt jag förstår, i själva verket mycket stort, bl.a. enligt de uppgifter som har inkommit från olika institutioner såsom kriminalvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor, barnavårdsnämnder, barnstugor, familjebyråer och många andra. Nya områden tillkommer ju. Det motsägs inte av det förhållandet att det i dag faktiskt finns arbetslösa psykologer; orsaken härtill är att inte tillräckligt många tjänster har inrättats. Jag menar att även denna fråga kan ses på samma sätt som andra sysselsättningsfrågor. Anledningen till att vi har tusentals arbetslösa byggnadsarbetare är som bekant inte att vi har tillräckligt med bostäder. Tvärtom har vi bostadsbrist. Det är typiskt för den nuvarande situationen att arbetslöshet kan råda inom områden, där många angelägna uppgifter fortfarande är olösta.
Herr talman! Först vill jag lämna en upplysning till herr Berndtson i Linköping om det urvalsförfarande som man har anledning räkna med kan bli aktuellt, när denna nya form av psykologutbildning kommer till stånd. Enligt det utredningsförslag som kanslersämbetet grundar sitt ställningstagande på kommer man vid urvalen på de olika orterna inte enbart att beakta studieresultaten i utbildningen för filosofie kandidatexamen, utan man kommer även att ta ganska stor hänsyn till praktisk erfarenhet från psykologverksamhet. Därför, herr Berndtson, tror jag att man kommer att undgå den svårighet som herr Berndtson talar om och som i andra sammanhang är en realitet.

Socialstyrelsen delar med andra ord kanslersämbetets uppfattning, som strider mot den uppfattning som herr Berndtson tydligen ställer sig bakom, nämligen att alla psykologer, vilken tjänst de än får, skall ha en femårig utbildning. Där står åsikt mot åsikt, och jag lutar, som framgick av mitt första anförande, mot den ståndpunkt som socialstyrelsen och kanslersämbetet här intar.

Herr talman! Herr Romanus har frågat chefen för socialdepartementet om han vill medverka till att tjänsten som professor i oral kirurgi vid Karolinska institutet förenas med tjänsten som föreståndare för avdelningen för tandoch käkkirurgi vid Karolinska sjukhuset. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt statsmakternas beslut år 1970 kommer organisationen för tandläkarutbildning i Stockholm att byggas ut. Nya lokaler för odontologisk utbildning och forskning kommer att uppföras i anslutning till Huddinge sjukhus. De nuvarande lokalerna på Holländargatan kommer enligt beslutet att under en övergångsperiod utnyttjas för tandläkarutbildning samtidigt med de nya lokalerna i Huddinge. De båda enheterna kommer att under övergångsperioden utgöra en gemensam organisation, bl.a. för att de samlade resurserna skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. Den högst kvalificerade lärarpersonalen kommer att vara gemensam och svara för undervisningen såväl på Holländargatan som i Huddinge. I Huddinge kommer tandsjukvården att organiseras inom ramen för en tandsjukvårdscentral liksom i Göteborg och Umeå. De nuvarande tjänsterna som professor och biträdande professor i kliniska ämnen kommer enligt statsmakternas nämnda beslut att normalt förenas med tjänst som övertandläkare vid tandsjukvårdscentralen, allteftersom tjänstinnehavarnas verksamhet förläggs till Huddingeenheten. Enligt planerna kommer sålunda innehavaren av professuren i oral kirurgi att tillika vara Övertandläkare vid tandsjukvårdscentralen i Huddinge. Denna beräknas kunna tas i bruk under budgetåret 1974/75. Mot bakgrund av vad jag nu anfört kan jag inte anse det rimligt att genomföra en sådan förening av tjänster som herr Romanus har ifrågasatt.

Herr talman! Det kan kanske tyckas, att det som jag har tagit upp i den här frågan är en administrativ detalj av föga allmänt intresse. Den berör emellertid ett mycket viktigt problem, nämligen i vilken utsträckning medicinsk sakkunskap skall komma till uttryck i tandläkarutbildningen. Tandläkarutbildningen syftar naturligtvis framför allt till undervisning om tandsystemets sjukdomar och deras behandling, men tand läkarna måste också få en orientering om sjukdomstillstånden i de kroppsdelar som omger tänderna, dvs. käkarna och munhålan, och den undervisningen meddelas just i ämnet oral kirurgi. I många fall yttrar sig sjukdomar i andra delar av kroppen genom symtom i tänderna och deras omgivning. När det t.ex. gäller cancer i munhålan är tandläkaren ofta den som först ser sjukdomsbilden. Det är naturligtvis viktigt för patienten att tandläkaren då vet vad det är fråga om och att han kan känna igen sjukdomen på ett tidigt stadium. För detta fordras det patientmaterial och även sängar, så att man kan lägga in patienterna. Detta är bakgrunden till min fråga. Såsom många gånger har framhållits av lärarna i oral kirurgi vid tandläkarhögskolan på Holländargatan i Stockholm är patientantalet där otillräckligt, och man behöver därför få tillgång till de patienter som finns inlagda på Karolinska sjukhuset. Professorn i oral kirurgi hart.ex. framhållit att patienttillgången bara undantagsvis ger underlag för undervisning inom alla de områden som jag nämnde tidigare. Som exempel nämner han att undervisningen beträffande käkskador bara någon enstaka gång — i två fall under tio år — blivit tillgodosedd inom det material man har tillgång till på Holländargatan. Det är klart att detta är ett bekymmer. Nu pekar statsrådet på Huddinge sjukhus. Man har tidigare trott att detta sjukhus inte skulle bli färdigt förrän år 1977, men nu säger herr Moberg i sitt svar, som jag tackar för, att det kan börja tas i bruk redan 1974/75.

Att det föreligger allvarliga bekymmer med denna undervisning råder det inget tvivel om.
Herr talman!

Att det är svårt att alltid få tillräckligt gott undervisningsmaterial för de studerande på tandläkarlinjen är riktigt, men inte minst KS har gjort mycket stora ansträngningar för att underlätta för tandläkarhögskolans ledning att ge eleverna en meningsfylld undervisning, där även käkkirurgisk expertis medverkar. Man är nu, som sagt, allmänt överens om att den organisatoriska lösning som jag antytt i mitt svar är den enda möjliga. En expert, den avgående professorn, har opponerat sig. Han har gjort en särskild framställning i saken. Den har vederbörligen behandlats, men alla är överens om att hans krav inte är riktiga. Det är dessa krav som herr Romanus nu för vidare.

Det är självklart att vissa svårigheter kommer att uppstå särskilt under det första året 1974/75, när tandsjukvårdscentralen är färdig men sjukhuset i övrigt inte blivit färdigställt. Med goda krafters hjälp tror jag emellertid att undervisningen skall bli fullgod även för de studenter som då får sin käkkirurgiska utbildning.

Herr talman! Jag vill inte på något vis ifrågasätta de ansträngningar som gjorts från Karolinska sjukhuset att vara tillmötesgående när det gäller att underlätta ifrågavarande undervisning och skaffa fram det viktiga patientmaterialet. Tvärtom tror jag att man gjort mycket positiva insatser, men det är klart att det har sina sidor att, liksom hittills skett, bedriva undervisningen på två håll och framför allt att det patientmaterial man haft till förfogande på Holländargatan varit otillräckligt. Hur man ordnar saken rent tekniskt eller administrativt är emellertid inte någon huvudsak för mig. Det viktiga är att de som utbildas till tandläkare verkligen får tillgodogöra sig en allmänmedicinsk utbildning. Jag tror inte att det är riktigt när statsrådet Moberg säger att i stort sett alla de inblandade utom en enda skulle vara nöjda. Jag kan härvidlag bara citera vad som sägs i Karolinska institutets yttrande över den framställning som herr Moberg nämnde. Där säger rektorsämbetet att det är önskvärt, att den orala kirurgin får en så nära lokal samordning med sjukhuset som möjligt. ”Det bör därför närmare utredas hur i indicerade fall tillgång skall beredas lärarna i oral kirurgi till operationslokaloch sängavdelning inom kirurgblocket.” Litet längre ned i samma skrivelse säger man också att samarbetet bör utbyggas. Detta är naturligtvis det viktiga för framtiden, men det är också ett annat sätt att säga, att de nuvarande förhållandena är otillfredsställande och att undervisningen tyvärr inte kommer att bli särskilt lyckad om övergångstiden blir lång. Att jag tagit upp frågan om de två tjänsterna sammanhänger med att innehavarna av dessa avgår just nu. Man skulle alltså inom ramen av ett och ett halvt år kunna passa på att göra en bättre samordning. Chansen därtill finns redan nu. Sedan skulle denna samordning naturligtvis följa med till det nya Huddingesjukhuset. I fråga om en annan sak råder fortfarande viss oenighet. Vilken medicinsk sakkunskap skall man kräva av dem som skall undervisa i detta ämne? Det finns anledning att återkomma till denna fråga. Ämnet oral kirurgi behandlar inte bara tänderna utan även munslemhinnans och käkarnas allmänna sjukdomslära, de käksjukdomar som härrör från tänderna och behandlingen av dem, tandoch käkskador och deras kirurgiska behandling, sjukdomar i spottkörtlarna och slutligen narkoslära. Alla dessa områden skall behandlas, varför det inte är självklart att det är tillräckligt att vederbörande lärare är övertandläkare; det bör också finnas medicinsk specialistkompetens. Till detta finns det — som sagt — anledning att återkomma.
Herr talman! Nu modifierar sig herr Romanus i sitt senaste inlägg. Om jag förstått det rätt menar han att man skulle som ett provisorium till dess att Huddinge är utbyggt förena tjänsten som professor vid tandläkarhögskolan med tjänsten som överläkare i käkkirurgi vid Karolinska sjukhuset. Det är en frågeställning som ingen annan än herr Romanus, mig veterligt, har väckt. Det framgår av mitt svar och jag upprepar det, att det är av alla accepterat att det är en omöjlighet att innehavaren av denna professur både skall vara överläkare på Karolinska sjukhuset och övertandläkare på Huddinge sjukhus. Vi är alla överens om att det är en omöjlig konstruktion. Då har man att välja, och då är alla utom en professor överens om att professorn på tandläkarhögskolan bör ha sin tjänst förenad med överläkartjänst i Huddinge.

Herr talman! Det är en vacker princip som jordbruksministern citerar, men fler än jag har frågat sig om den principen och enbart den har blivit tillämpad i det aktuella fallet. I och med att den nya rennäringslagen trädde i kraft den 1 juli 1971 skulle det gamla lappväsendet försvinna. I debatten den 2 juni förutsatte jag, om än med en del oroliga reservationer, att tjänsterna i den helt nya regionala rennäringsadministrationen skulle ledigförklaras och att just förtjänst och skicklighet skulle avgöra vilka som skulle få dessa tjänster. Vi har nu sett resultatet. Till de nitton nya tjänsterna vid lantbruksnämnderna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län anmälde sig bland andra sökande också nitton samer. Ledarförfattaren i nr 12 år 1971 av tidskriften Samefolket skriver att ”det är minst sagt med förvåning, ja med upprördhet, man erfar att samtliga utom en av samerna förbigåtts vid utnämningarna”. I debatten om rennäringslagen nämnde jag som exempel på diskriminering i gångna tider att Torkel Thomasson, en av samerörelsens tidiga pionjärer, förgäves gång på gång hade sökt tjänster inom lappväsendet. Också Samefolket anknyter till hans exempel och fortsätter: ”Man skall helst inte tala om den snö som föll i fjol. Och man ska inte heller i tid och otid tala om diskriminering. Men det är tydligen samma slags snö som faller i dag som på 1910 och 1920-talen. Och det finns en bitter bismak av diskriminering i lantbruksstyrelsens utnämningar av administrativ personal för rennäringsfrågorna vid lantbruksnämnderna. — — — Det är en skymf mot samerna som folk och en oförrätt mot de enskilda samiska sökandena att behandla dem såsom nu skett.” Här fanns, kort sagt, en utomordentlig möjlighet att undanröja en del av den misstro som sekler av orättvisor grundlagt hos samebefolkningen. Här fanns också en utomordentlig möjlighet att med konkreta åtgärder slå vakt om samerna som etnisk minoritet. Tillträde för välutbildade, välmeriterade samer till tjänsterna i rennäringsadministrationen skulle ha skapat realistiska förväntningar hos många samiska ungdomar, som ingenting hellre önskar än att stanna i Norrland och vidareutveckla sina traditionella näringar, sitt språk och sina kulturtraditioner. Det är en tragedi att denna utomordentliga möjlighet har spolierats.
Herr talman! Det är ju en utomordentligt allvarlig beskyllning som herr Takman riktar mot lantbruksstyrelsen. Herr Takman har mig veterligt inte haft möjlighet att bedöma samtliga de sökande som har tävlat om de här tjänsterna. Här har lantbruksstyrelsen att ta hänsyn till alla sökande, och den skall över huvud taget inte bry sig om vad de har för bakgrund och vilket folkslag de tillhör. Lantbruksstyrelsen har enbart att ta hänsyn till skicklighet och förtjänst. Utan att själv ha undersökt materialet påstår alltså herr Takman att lantbruksstyrelsen inte har gjort så. Nu har vissa av de sökande som inte fått tjänsten överklagat hos mig. Jag vet inte om de är samer eller inte. Det framgår inte av ansökningshandlingarna annat än i ytterst få fall, då vederbörande åberopat att de är samer och vill få det betraktat som en merit. Det finns sökande som heter Persson, Nilsson och t.o.m. Bengtsson, men jag vet inte om de är samer och det angår mig inte. Den avgörande frågan är: Hur hävdar de sig meritmässigt i det här fallet? Man kan väl inte på en sektor i samhället tillämpa andra grunder än som grundlagen föreskriver. Det är alltså, herr Takman, en beskyllning mot lantbruksstyrelsen för att den i det här fallet inte skulle ha följt grundlagen, regeringsformens 28 §. En artikel i Samefolket kan inte vara tillräckligt bevis för det, herr Takman. Var god och gå igenom materialet och fäll ett omdöme därefter! De som är missnöjda kan klaga och en del — ytterst få — har gjort det, och dessa klagomål skall prövas. Men om de är samer eller inte vet jag inte, och det kommer jag antagligen inte heller att ta reda på.
Herr talman! De flesta av dem som sökte — namnen finns publicerade i Samefolket, herr jordbruksminister — är kända som samer och företrädare för samerna. Jag kan inte säga om alla de 19 sökandena var väl kvalificerade, men några var mycket väl kvalificerade. En av de samer som sökte en av de 19 nya tjänsterna har en fil. kand. i samhällsplanering och andra ämnen, som borde vara nyttiga i det här sammanhanget. Han kommer från en av de familjer som gjort de största insatserna i samernas organisationsarbete. Han har från barndomen allsidiga praktiska och teoretiska kunskaper om rennäringen, och han kan självfallet tala med samerna och renskötarna på ett språk som, såvitt jag vet, varken Ingemund Bengtsson eller jag kan, det enda språk som har egna ord och uttryck för renskötselns alla moment, nämligen lapska. Denne sökande lär ha blivit formellt inkompetentförklarad för den tjänst han sökte. Även andra samer som sökte dessa tjänster hade goda teoretiska och praktiska meriter. Jag håller inte med Ingemund Bengtsson om att det är ovidkommande om vederbörande är samer eller inte. För min del skulle jag vilja betrakta det som en fördel, såvida de har goda meriter för övrigt, om de också är samer, eftersom de skall arbeta just inom den samiska minoriteten. Det finns som bekant inte något överflöd på specifikt samiska tjänster. Då samer i realiteten är utestängda från rennäringsadministrationen blir möjligheterna att göra en intellektuell yrkeskarriär i den egna nationella minoritetens tjänst mycket snävt begränsade i fortsättningen liksom de varit hittills. Detta är den ena tragiska sidan av det som inträffat. Den andra är att lappfogdesystemet kvarstår under en annan beteckning.
Herr talman! Märker inte herr Takman att han gör ett kardinalfel? Han underkänner ju de andra sökande, som han över huvud taget inte vet någonting om. Det är ju dem han skall titta på också i jämförelsen. Den same som herr Takman berörde och som skulle ha förbigåtts tillhör sannolikt dem som anför besvär, men han anför besvär mot en annan same som fick tjänsten. Det verkar som om herr Takman inte är intresserad av själva sakfrågan

Herr talman! Herr Levin har frågat jordbruksministern om han nu överväger sådana förslag till författningsändringar att hälsovårdsnämnderna därigenom skulle ges reella möjligheter till ingripande mot störande trafikbuller. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Trafikbullerproblemen behandlas för närvarande av trafikbullerut redningen. Enligt vad jag erfarit torde utredningen komma att lägga fram Nr 8 sina förslag under nästa år. Därvid blir det aktuellt att ta ställning till Torsdagen den

bs möjlig Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min RN ti Sr fråga till herr statsrådet Bengtsson, ett svar som jag tyvärr måste beteckna e mot störande trafikbuller som otillfredsställande och en smula glidande. För några år sedan tillsatte man i min hemstad Lund en särskild kommunal nämnd, som fick i uppdrag att studera innerstadens trafikoch miljöproblem samt komma med förslag till lösningar syftande till att göra innerstaden trivsam och funktionsduglig. Man gjorde ett gott arbete. Bl. a. har man föreslagit en trafikreglering, som genomförts på prov och som bokstavligt talat har flyttat huvudparten av biltrafiken några hundra meter utåt från stadskärnan räknat. Med största sannolikhet vill flertalet Lundabor inte ha någon återgång till det gamla systemet. Man gillar med andra ord ett bilfritt centrum. Däremot måste det sägas att de människor — det rör sig om ett par tusen — som bor vid de gator, genom vilka trafiken efter omläggningen löper, har all anledning till missnöje. Det är nämligen fråga om typiska bostadsgator, och ser man på problemet ur en hälsovårdsnämnds synpunkt, måste man konstatera att människorna just i sina bostäder rimligen kan ha större anspråk på frihet från störande buller än i ett kommersiellt centrum. Hemma bör man ha rätt till vila och rekreation i en lugn miljö. I centrum med dess butiker besväras man ur bullersynpunkt mindre av biltrafiken. I det nu aktuella fallet har hundratals människor, muntligen som skriftligen, vänt sig till hälsovårdsnämnden med begäran om hjälp. Vi har genomfört bullermätningar, som utan minsta tvivel visar att bullernivån kring de gator, till vilka trafiken efter omläggningen hänvisats, är helt outhärdlig. I fullt medvetande om att förhållandena i stadskärnan har avsevärt förbättrats för dem som bor och arbetar där måste likväl hälsovårdsnämnden konstatera att trafikomläggningen för många andra medborgare har fått konsekvenser som icke är acceptabla ur sanitär synpunkt. Det är då rimligen hälsovårdsnämndens plikt att ingripa och i enlighet med författningen söka motverka bullret. Men vad kan en hälsovårdsnämnd i realiteten göra? De berörda människorna väntar sig självfallet att hälsovårdsnämndens eget konstaterande av fakta skall resultera i kraftfulla åtgärder. Men som herr Norling vet innebär den s.k. kautschukparagrafen i hälsovårdsstadgan, dvs. 38 §, ingen reell möjlighet för hälsovårdsnämnden att t.ex. med ett förbud helt eller delvis ingripa och stoppa störande trafik. Detta måste enligt mitt förmenande vara fel. Det är fel att hälsovårdsnämnden inte kan ålägga ett annat kommunalt organ — t.ex. trafiknämnden — att vidta sådana trafikreglerande åtgärder att de sanitära obehagen undanröjes eller åtminstone reduceras. Jag beklagar att regeringen inte här i dag ansett sig kunna visa ett större tillmötesgående, liksom jag beklagar att högste miljövårdaren herr 35 Bengtsson inte ville delta i dagens diskussion.